Herr talman! Svenskt u-landsbistånd är i stort sett en produkt av 1960-talet. Det började här liksom i andra länder att växa fram efter det att de inledande initiativen, som så ofta är fallet, hade tagits av USA i form av dess s.k. Marshallhjälp. Det har vuxit vidare, buret av en övertygelse om att också vi efter vår förmåga och i ansvar för världsutvecklingen måste bidra till snabbare framsteg i den tredje världen. Skyldigheten att lämna u-hjälp blev ett nytt inslag i det svenska officiella tänkandet — tidigare hade vår politik 1 förhållande till omvärlden knappast sysslat med annat än att tillgodose direkta svenska intressen. Det blev därför särskilt viktigt att ägna uppmärksamhet åt att den nypåtagna uppgiften fick en fast förankring i den svenska opinionen. Det är ganska betydande uppoffringar som svenska folket avkrävs, och ännu mera kommer att avkrävas i den internationella solidaritetens intresse. Det är viktigt att u-hjälpen inte får bli en politisk modesak som man sysslar med under några år och sedan — kanske inför misslyckanden och påfrestningar — tappar intresset för. Det har hänt en hel del inom svensk u-hjälp under den tid den har bedrivits i statlig regi. De trevande insatser som ännu för några år sedan var vanliga har efterföljts av en långsiktig och mer realistisk planlägggning. Det verkar nu mycket länge sedan — fastän det inte är det — som man sände fiskebåtar till Tunisien med svenska yrkesfiskare som på franska skulle lära ut fiskandets svåra konst till tunisier som helst talade arabiska. Sådana verklighetsfräm Ang. det statliga utvecklingsbiståndet mande uppgifter tar man inte på sig längre. Man har lärt av erfarenheten. Det innebär dock inte att vi — lika litet som andra länder — skulle vara fullärda, men vi har kommit fram till åtminstone någon insikt om problemens storlek och svårighetsgrad. Målsättningen för den svenska biståndspolitiken har i full enighet mellan de demokratiska partierna godkänts som den formulerades i proposition 100 år 1962 och sedermera utan större förändringar upprepades i proposition 101 år 1968. Den innebär i korthet att målet för u-hjälpen skall vara en höjning av de fattiga folkens levnadsnivå genom att motverka massfattigdomen, begränsa befolkningstillväxten, förbättra utbildningen och påskynda den ekonomiska utvecklingen. I årets statsverksproposition uttalade departementschefen att Sverige i första hand bör söka samarbete med länder vars regeringar strävar efter strukturförändringar som leder till social och ekonomisk utjämning. Vid utbyggandet av vårt bistånd bör vi gradvis åstadkomma en förskjutning så att nya insatser i första hand kommer i fråga i sådana länder, säger han vidare. Detta uttalande har väckt uppmärksamhet. Det tolkades naturligt nog som om en förändring i hittillsvarande principer skulle inledas. Det föreföll som om regeringen avsåg att, som eftergift åt de radikala vänsterelementen, ställa politiska villkor framför villkoren om en god biståndseffekt. Det verkade som om den regering som alltid med eftertryck — ofta till och med med ett orealistiskt starkt eftertryck — har avvisat alla bindningar av biståndet till förmån för svenskt näringsliv skulle införa en politisk bindning med långt större konsekvenser och räckvidd. De krav som hittills har varit avgörande vid överväganden om utvecklingsprojekt har varit behovet — mottagarlandet skall, såsom det uttryckts i proposition 100 år 1962, tillhöra de fattigaste bland de fattiga, och insatserna skall ha så god utvecklingseffekt som möjligt. Det svenska urvalet av länder för biståndsprojekt har följt dessa krav. Det torde ha varit en principiellt riktig satsning. De nyligen publicerade kvalificerade utredningarna om u-hjälp, Pearsonrapporten och Jacksonrapporten, understryker båda vikten av att biståndet i första hand inriktas på de allra fattigaste länderna. Jacksonrapporten trycker särskilt på behovet av att minska gapet mellan de fattiga länderna inbördes. Det är självklart att allt bistånd måste syfta till en social och ekonomisk utjämning och till att gynna uppkomsten av demokratiska styrelseskick. Men vad som är litet förvånande är den bristande tilitro som socialdemokraterna uppenbarligen har till den inneboende styrkan i de krafter som leder mot en utjämning och demokratisering, om bara de yttre förutsättningarna finns. Det måste ändå i första hand vara dessa förutsättningar som vi bör skapa — inte att införa någon styrning av eller inblandning i andra länders inre politik. Social och ekonomisk utjämning å ena sidan och ekonomisk utveckling å den andra är ingalunda oberoende av varandra. En utjämning kan vara nödvändig för att garantera den helhjärtade medverkan från alla som är ett villkor för goda ekonomiska framsteg. Men en utjämning kan också föras för långt, om den nämligen förs så långt att själva drivkrafterna för den ekonomiska utvecklingen försvagas. Då avstannar tillväxten, och det blir inte mycket kvar att utjämna. Detta är realiteter som man inte kan blunda för. Det krävs här, liksom på alla andra fält för mänsklig verksamhet, balans mellan de olika krafterna. Vi måste även i fortsättningen sätta hjälpbehovet och <möjligheterna att uppnå en god utvecklingseffekt som de främsta kraven när vi väljer mellan olika alternativ. Det finns också andra skäl som starkt understryker detta. All biståndsverksamhet kräver noggranna förberedelser och god planering. Enligt uppgift från chefen för SIDA bör man räkna med att en biståndsinsats behöver planeras under tre år och att den sedan varar 10—50 år. Enligt andra bedömare har en insats knappast någon märkbar utvecklingseffekt förrän bortåt 15 år efter det att den startats. Det är därför både svårt och biståndsmässigt oekonomiskt att hastigt påbörja ny verksamhet lika väl som det är svårt och oekonomiskt att hastigt avbryta en pågående. Politiska förändringar sker snabbt.

Nu växer anslagen till det svenska ulandsbiståndet ganska snabbt. I den mån just den omständigheten leder till behov av nya fält för vårt arbete är det väl naturligt att man vid övervägandena om vilka dessa skall bli inte kan eller bör frigöra sig från de tänkbara nya ländernas politiska system och sannolika utveckling. Det måste ingå som ett självklart element vid bedömningen av just hur den bästa biståndseffekten skall uppnås. Möjligheterna att ge sig in på nya områden kommer dock, trots anslagsökningarna, sannolikt att bli starkt begränsade. SIDA:s planeringskapacitet möjliggör inte detta. Den ökar inte i samma takt som anslagen. Detta måste leda till att utökning av pågående projekt — vilket kräver mindre planeringsarbete än nya projekt — kommer att prioriteras. En sådan följd behöver heller inte vara fel. även i de länder där vårt bistånd nu koncentreras, utgör det föga mer än en droppe i havet. De relativt sett minskade planeringsresurserna kommer också att få en an nan effekt, nämligen en starkt ökad satsning på multilateral verksamhet. Detta torde bli nödvändigt, då denna inte kräver lika stora insatser i fråga om planering som bilateral verksamhet. Det finns alltså starka skäl att icke vidta några principiella ändringar i målsättning och länderval. Statsverkspropositionens uttalande föreföll att signalera sådana förändringar, men det har vid föredragningarna inför utskottet redovisats att så icke var avsikten. Statsutskottet instämmer i den sålunda givna tolkningen och säger uttryckligen ifrån, att enligt dess mening den svenska biståndspolitikens målsättningar är möjliga att uppnå i länder med olika politiska och ekonomiska system. Vi har från moderata samlingspartiet inga invändningar mot utskottets skrivning. Vi tycker att den väl överensstämmer med yrkandet i vår partimotions punkt 1, vari föreslås att riksdagen måtte ”uttala att avgörande vid val av mottagarländer för den svenska u-hjälpen bör vara hjälpbehovet och möjligheten att uppnå god utvecklingseffekt och icke politiska värderingar”. Vi kan mot denna bakgrund inte acceptera utskottets förslag att vår motion i detta avseende skall avslås. Utskottets eget ställningstagande talar enligt vår mening för att den tvärtom borde bifallas. Vi yrkar på detta. I samband med ländervalet bör motionerna om bistånd till Cuba diskuteras. Här har utskottet visserligen tonat ner yrkandet i motionerna avsevärt och avstått från att uttala sig på det sätt som motionärerna krävt, men utskottet antyder ändock en preferens för utvecklingsbistånd till just Cuba och uttalar sig i ordalag som vi icke anser oss kunna instämma i. Vi har visserligen, i enlighet med de tankegångar jag nyss redovisat, i och för sig intet att erinra mot utvecklingsbistånd till en stat med Cubas styrelseskick, men förutsättningen är självfal let att de krav som vi från svensk sida brukar lägga till grund för vår prioritering är uppfyllda. Cuba tillhör ingalunda de fattigaste bland de fattiga; det har en nationalinkomst per invånare som ligger högt över vad det rör sig om i de länder där svenskt bistånd nu är koncentrerat. Cuba får också ett betydande stöd, i första hand från Sovjetunionen, ett stöd som enligt vissa uppgifter är större än vad som sammanlagt kommer något annat utvecklingsland till del. Jag medger att uppgifterna är osäkra och att det framför allt är ovisst hur det stödet används. Det är troligt att det till betydande del går till militära ändamål och till den polis som torde behövas för att hålla diktaturen i gång. Det finns inga skäl att behandla och bedöma eventuellt bistånd till Cuba på annat sätt än vad vi tillämpar i vår biståndspolitik i övrigt, och det är vad vi reservationsvis framhåller. Jag skulle vilja tillägga att det är viktigt att vår u-hjälp inte bara är betingad av vår biståndspolitiska målsättning. Den måste också stå i samklang med den allmänna utrikespolitik som skall underlätta möjligheterna för oss att bibehålla neutralitet i krig. Vår uhjälp får inte framstå som ett avsteg från denna utrikespolitik. Den nålstingstaktik som regeringen på senare tid har tillämpat mot USA har knappast fyllt kraven på en strikt svensk neutralitetspolitik. Den har därigenom minskat Sveriges handlingsfrihet t.ex. när det gäller u-hjälp till Cuba. En större satsning på bistånd till Cuba skulle — i skenet av det tidigare svenska handlandet framstå som ännu ett utslag av sådan mot USA riktad nålstingspolitik. Förmodligen är just detta motionärernas främsta syfte. Vi vill för vår del inte medverka till sådana missbruk av u-hjälpen. Herr talman! En särställning intar den humanitära hjälpen. Den syftar inte i första hand till att sätta i gång en självgenererande utveckling, utan till att lindra akut nöd och katastrofsituationer av olika art. Den begränsas inte till vissa länder eller områden, utan har hela världen till arbetsfält. Det är självklart att det svårt krigshärjade Vietnam skall få sådant bistånd efter all vår förmåga. Senast fjolårets riksdag uttalade sig för vidast möjliga stöd till hela Vietnam. Regeringen föreslår nu ett humanitärt stöd om 25 miljoner kronor, men bara till Nordvietnam. Moderata samlingspartiet vill invända mot ensidigheten i detta förslag. Visserligen har varje riksdag konstitutionell rätt att besluta som den vill, men vi kan inte finna anledning att i år ändra på det som man i fjol, och för övrigt också i förfjol, var helt överens om. Det lilla stöd som nu utgår till Sydvietnam kan inte ens jämföras med det stora belopp som föreslås för Nordvietnam. Vi kan inte kräva en absolut lika fördelning mellan Nordoch Sydvietnam — eftersom de praktiska möjligheterna att åstadkomma något kan vara olika. Vi anser dock att strävan bör vara att uppnå så stor likhet som möjligt. Det har motionsvis föreslagits att den humanitära Vietnamhjälpen skall utvidgas genom att någon del av det belopp som avses för återuppbyggnad efter krigets slut skulle få tas i anspråk. Utskottet tillstyrker detta. Vi har intet att invända. Det är dock mycket tveksamt om praktiska möjligheter till en sådan utvidgning föreligger, alldeles oavsett den djupt tragiska utveckling som de senaste dagarna har inletts i området. All humanitär hjälp måste lämnas genom Röda korset. De löften som regeringen genom utrikesministern vid flera tillfällen har avgivit om humanitär hjälp direkt till Nordvietnam, har regeringen blivit tvingad att bryta. USA godtar inte annan hjälp till land med vilket USA har krigstillstånd än en humanitär hjälp enligt USA:s egen definition, och den innebär, att hjälpen skall lämnas genom Röda korset och ligga inom dess verksamhetsområde. Detta har svenska regeringen fått böja sig för. Alternativet vore sannolikt en brytning med USA. Det är förklaringen till att det måste vara osannolikt att den humanitära hjälpen till Nordvietnam skall kunna komma att omfatta så stora belopp som i och för sig kunde vara önskvärda. Herr talman! Jag har nu något kommenterat ett par av våra reservationer. Herr Brundin kommer att belysa de övriga. Jag skulle dock, innan jag slutar, vilja göra ytterligare ett par reflexioner. Samtliga de demokratiska partierna är ganska överens — där vill jag ge herr Dahlén rätt — när det gäller de stora riktlinjerna för svensk u-hjälp och de bördor för dess genomförande som bör läggas på svenska folket. Meningsskiljaktigheterna är = visserligen rätt många till antalet, men de rör i regel inte den principiella uppläggningen. I den mån det finns principiellt skilda meningar, är de betingade av våra olika samhällsuppfattningar, såsom de kommer till uttryck även i den inhemska politiken och samhällsdebatten. I fråga om u-hjälpen märks dessa skilda betraktelsesätt främst när det gäller att i biståndsarbetet infoga den fria företagsamheten. För oss är det självklart att man bör utnyttja dennas starka, välståndsbildande krafter i utvecklingsarbetet. Bara om man gör det och kompletterar den med väl avvägda statliga biståndsinsatser kan man våga hoppas på att klyftan mellan rika och fattiga länder inom rimlig tid kan börja utfyllas. Socialdemokratin har en egendomlig motvilja häremot. Man värjer sig mot förslag om mera fria insatser med argument som verkar direkt hämtade ur den kommunistiska förkunnelsen. Hur ofta får vi inte höra enskild företagsamhet i u-länderna karakteriseras som otillbörlig utsugning — och detta sägs även om företag som arbetar efter precis samma normer som här hemma, allt så med normala företagsekonomiskt betingade vinstkrav. Här hemma kallas det inte för utsugning; i varje fall inte av andra än kommunister. Här erkänner väl ändå socialdemokratin att det just är den fria företagsamheten i arbete efter sina villkor som har förtjänsten av den snabba välståndsutveckling som vi har kunnat uppnå i Sverige. Är man riktigt ärlig, så erkänner man nog innerst inne också att den utvecklingen gått långt snabbare än vad som hade varit möjligt med ett statligt organiserat och bedrivet näringsliv. Men i u-hjälpssammanhang tycks man vara livrädd för att stimulera till liknande insatser. Då är man misstänksam och negativ. Det finns väl ingen som skulle vilja godta en företagsamhet i u-land, bedriven från industrilandshåll utan varje hämning eller hänsyn till de krav som utvecklingsuppgiften ställer, men det är nog faktiskt så att även en av uteslutande ekonomiska hänsyn driven företagsamhet i allmänhet skulle tillföra etableringslandet fördelar. Om en investering görs i ett u-land i avsikt att förädla någon av dess råvaror — och det är väl i allmänhet detta det rör sig om — så innebär det, att varan så småningom exporteras till högre pris än vad en försäljning av råvaran skulle ha inbringat. Merpriset har bekostat arbetslöner och förnödenheter i u-landet samt inrymmer därutöver erhållen vinst. U-landets tillgångar ökar därför genom företagsamheten, även om den direkta vinsten på förädlingen helt skulle återföras till investeringslandet. I verkligheten är det dock högst osannolikt att så sker. Det normala för fri företagsamhet — det självklara, skulle jag vilja säga — om den har framgång och lämnar överskott är att till stora delar plöja ner dessa överskott i nya investeringar och utvidgningar. Ju bättre rörelseresultat desto snabbare expansion. Pearsonrapporten, som kraftigt pläderar för en ökad i-landsinvestering i u-länderna i form av företagsamhet, pekar också på lämpligheten av att u-länderna genom sin skattepolitik stimulerar de utländska investerarna att kvarhålla vinsterna i u-landet. Det skulle i så fall ytterligare minska vinsthemtagningarna. Vi skulle därför rent allmänt vilja efterlysa en öppnare attityd inför näringslivets insatser till fromma först och främst för u-länderna. Vi tycker att misstänksamheten mot näringslivet och dess möjligheter verkar vara ännuett exempel på hur socialdemokratin i dag låter sig alldels orimligt hindras att ta förnuftig ställning av rädsla för vänsterextremistisk kritik. Herr talman! Jag ber att vid punkten 1 få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I det utlåtande från statsutskottet som ligger till grund för dagens u-landsdebatt finns många anspelningar på förhållandet mellan statliga insatser och missionens arbete i u-länderna. Till det temat vill jag knyta några reflexioner. Men först av allt har jag anledning att tacka utrikesministern för att han svarat på min interpellationen om hjälpen till Vietnam. Också den berör nämligen frågan om kontakterna mellan staten och kyrkorna på ett bestämt avsnitt. Bakgrunden till interpellationen är denna. Herr Dahlén och jag, som båda representerar Missionsförbundet i Svenska ekumeniska nämnden, väckte i maj 1969 förslag om att nämnden skulle fästa den svenska regeringens uppmärksamhet på möjligheten att utnytt ja de kyrkliga hjälporganisationerna som en kanal för det humanitära biståndet = till Vietnam. Ekumeniska nämnden följde vårt förslag. Kontakt togs med Kyrkornas Världsråd, Lutherhjälpen och Frikyrkan hjälper för att efterhöra om de var beredda att förmedla svenskt bistånd till det vietnamesiska folket. Både Lutherhjälpen och Frikyrkan hjälper svarade positivt, och Kyrkornas Världsråd meddelade att man redan var intensivt engagerad i humanitärt hjälparbete i Vietnam, främst genom de två organen Asian Christian Service och Vietnam Christian Service. Denna hjä'p når såväl Nordsom Sydvietnam och Nationella befrielsefronten. Redan nu skulle alltså denna väg kunna brukas för den rent humanitära svenska hjälpinsatsen. Till detta kommer att Kyrkornas Världsråd haft planer i beredskap för ett mycket omfattande uppbyggnadsarbete i Vietnam så snart krigshandlingarna har avslutats. En grupp asiater, anställda av Världskyrkorådet, förbereder för närvarande dess förverkligande. Både Lutherhjälpen och Frikyrkan hjälper avser att samordna sina insatser inom ramen för denna Kyrkornas Världsråds plan. Det finns många fördelar med tanken att utnyttja Kyrkornas Världsråd som en kanal för det svenska biståndet. Insatserna kan snabbt komma de lidande till godo. Etablerade kontakter finns med alla inblandade parter. De svenska kyrkliga hjälporganisationerna kommer självfallet att förmedla betydande belopp som insamlats den gängse vägen genom kollekter i kyrkorna och direkt bland allmänheten. Statliga hjälpinsatser, förmerade genom sådana insatser, kan snabbt och effektivt nå Vietnams folk. Svenska folket tycks hysa stort förtroende för de kyrkliga hjälporganens effektivitet och oväld. Det är också en betydelsefull faktor att räkna med. Utrikesministern säger i sitt svar på min interpellation att han har goda erfarenheter av samarbetet med de kyrkliga organisationerna när det gäller att förmedla hjälp till de nödlidande på olika håll i världen. Utrikesministern vill inte utesluta att även de kyrkliga organisationerna kan spela en roll i det framtida biståndet till Vietnam. Till detta är att säga: De kyrkliga hjälporganen kommer givetvis under alla förhållanden att förmedla hjälp till Vietnam. Kanaler för denna finns via Kyrkornas Världsråd. Vad frågan gäller är om den svenska regeringen avser att utnyttja dessa hjälpkanaler också för en del av det statliga stödet, som jag hoppas skall bli utomordentligt omfattande. Vore det inte skäl att redan nu med företrädare för de svenska kyrkliga hjälporganisationerna börja samtala om hur svensk hjälp bäst skall förmedlas till Vietnam? Detta borde ske inte för att på något sätt minska den hjälp som skall och bör förmedlas via Röda korset utan för att bredda kontaktytorna i Vietnam och för att skapa förutsättningar för en så bred och effektiv kanalisering som möjligt till alla de nödlidande i Vietnam. En fråga i detta sammanhang: Förhandlingar har förts mellan den svenska regeringen och Nordvietnam om fördelningen av det bistånd på 35 miljoner kronor som beslutats från svensk sida. Om jag är rätt underrättad skulle 25 miljoner kronor avse textila gåvor, 5 miljoner kronor medicinsk utrustning och 5 miljoner kronor gåva av papper för skolboksändamål. Nu har Svenska röda korset aviserat att man anser sig förhindrad att förmedla pappersgåvan. Från nordvietnamesisk sida har man då uppvaktat UD med begäran att denna gåva av skolbokspapper skall förmedlas på annan väg. Skulle man inte på denna punkt kunna tänka sig att utnyttja något av de kristna hjälporganen för att skolbokspapperet verkligen skall nå fram till de vietnamesiska skolbarnen? Jag hoppas att den positiva andan i utrikesministerns svar skall leda till kontakter som skapar ännu ett exempel på fruktbar samverkan mellan staten och de kristna hjälporganisationerna. Så till den vidare frågan om mission och statligt u-landsbistånd. Under <uppbyggnadsskedet rådde inom NIB en viss okunnighet om det arbete som bedrevs genom missionen och ungdomsrörelserna. Undan för undan har samverkan byggts ut, och under SIDA:s tid har ett förtroendefullt samarbete kommit att prägla relationerna. En rad principer har dragits upp för att reglera det stöd som det statliga biståndsorganet ger till missionens arbete. De viktigaste är följande: 1) SIDA stöder missionens arbete främst i de länder där Sverige har större biståndsinsatser eller på annat sätt lätt kan följa organisationens utvecklingsarbete. 2) Företräde ges åt landsbygdsutveckling och livsmedelsförsörjning, familjeplanering och undervisning, alltså samma Prioriteringar som gäller för SIDA :s val av egna projekt. 3) Liksom i andra sammanhang är den primära bedömningsgrunden utvecklingseffekten i mottagarlandet. 4) En betydande del av kostnaderna skall falla på missionen själv. även om bidrag i första hand ges till utrustning och byggkostnader, kan under ett uppbyggnadsskede också vissa driftskostnader bestridas. 5) Numera kan bidrag ges även för planering av byggnader, såsom arkitektarvoden. 6) Fredskårsarbete och frivilligtjänst genom ungdomsorganisationerna kan få bidrag. Så är fallet med flera kristna ungdomsförbunds arbete i Afrika för närvarande. 7) Informationsverksamhet genom enskilda organisationer kan också få bidrag. Detta kan gälla en mer allmän, u-landsinriktad information, alltså inte enbart information om <statligt svenskt bistånd. 8) SIDA fattar numera beslut om bidrag som gäller utbetalningar under flera budgetår och möjliggör på det sättet att organisationerna kan planera sin verksamhet mera långsiktigt. Projekten kan på så sätt bli mera omfattande. Allt detta är rimliga principer, och jag tror att man från missionens sida utan vidare accepterar dem. Det utesluter emellertid inte att det finns önskemål inför framtiden. Här är några: 1) En kraftig höjning måste ske av anslagen för bidrag till information. Under budgetåret 1969/70 har hittills två utdelningar skett. I januari i år fanns ett 60-tal ansökningar inne om totalt cirka en miljon kronor, men endast 140 000 kronor var disponibla. Det beloppet är otillräckligt, framför allt med tanke på den stora räckvidd som missionens och ungdomsrörelsernas ulandsinformation har. Den vänder sig i allmänhet till människor med en mycket positiv förhandsinställning. Anslagsbeloppen kan alltså utnyttjas effektivt. 2) Huvudsakligen utgår för närvarande bidrag till investeringskostnader och möjligen till driftskostnader under ett initialskede. Det vore emellertid rimligt att visst bidrag skulle kunna utgå även till de löpande driftskostnaderna för ett projekt som stötts investeringsmässigt. Självfallet bör organisationen eller samfundet självt svara för merparten av driftskostnaderna. Men om man ensidigt gynnar investeringar kan detta leda till att man alltför mycket styr utvecklingen mot relativt kostsamma investeringar utan att alltid täckning finns för den löpande driften. Precis som i vårt eget land tenderar driftskostnaderna även i u-länderna att i förhållande till investeringarna bli allt högre. Eller också kommer kyrkorna att begränsa sig till projekt som inte ökar deras driftskostnader utan i sin helhet belastar mottagarlandet. 3) En avsevärt utbyggd samverkan mellan frivilliga organisationer och missionen å ena sidan och SIDA å den andra bör kunna äga rum när det gäller att ”låna ut” experter. Detta gäller framför allt på planeringsstadiet, där i vissa fall SIDA bör kunna tillgodogöra sig de erfarenheter och den kunskap som finns samlad hos ett samfund som bedrivit mission i ett nytt mottagarland under avsevärd tid. På motsvarande sätt bör man från missionens sida kunna få hjälp planeringsmässigt och administrativt från SIDA:s experter när projekt planeras som har pionjärkaraktär. Över huvud taget vore det önskvärt med en mera informell och något mindre byråkratiserad relation mellan SIDA, missionen och de frivilliga organisationerna. En sådan öppen och okonventionell samverkan är på väg. Det finns all anledning, tycker jag, att också från riksdagens sida hälsa detta med glädje. Ett par ord bör också sägas i detta sammanhang om missionens ideologiska karaktär. Men först en kort parentes om själva terminologin. I utskottisutlåtandet används genomgående uttrycket missionen som beteckning på det arbete som stöds av svenska trossamfund i länder i Latinamerika, Afrika och Asien, På de flesta håll har numera initiativet och beslutanderätten övergått från de svenska samfunden till inhemska kyrkor. För missionen har det alltid varit en målsättning att göra sig själv överflödig i den meningen att ansvaret och beslutanderätten så snart som möjligt skall föras över till asiater, afrikaner och latinamerikaner. Det är därför något oegentligt att utan vidare tala om missionen som ett enhetligt begrepp. Det kan ge ett intryck av att man fortfarande befinner sig på ett stadium där beslutanderätten ligger i svenska händer. Så är alltså inte fallet. Detta medför i sin tur att de risker som stundom påtalas, nämligen att man från missionens sida skulle främja projekt som utvecklingsländerna själva inte har intresse av, är mycket små. Samverkan mellan de självständiga kyrkorna och u-ländernas regeringar är i all mänhet god. Detta i sin tur beror inte minst på att så många av t.ex. de afrikanska staternas ledare inte bara är fostrade i missionens skolor utan fortfarande är aktiva medlemmar i skilda kyrkor. De svenska trossamfunden uppfattar det som en samvetssak att fortsätta att ge ett starkt ekonomiskt och moraliskt stöd till de självständiga kyrkorna och värdesätter självfallet att SIDA på vissa punkter möjliggör en utvidgad insats, framför allt på sjukvårdens och undervisningens områden. Nu till ideologin: Från missionens och den kristna kyrkans sida har man aldrig försökt dölja att man vid sidan av sjukvård och undervisning betraktar församlingsarbete eller evangelisation som huvuduppgiften. Fortfarande talas det ibland i nedsättande termer om denna del av missionens arbete. Undervisningen och sjukvården får lovord, medan församlingsverksamheten kritiseras. Det svenska statliga biståndet måste självfallet ges ideologiskt obundet, men låt oss inte glömma bort att från åtskilliga andra staters sida ges ett i högsta grad ideologiskt inriktat stöd. Det gäller framför allt insatserna från kommunistländerna. Inte skulle situationen ha varit sådan den i dag är i Kongo-Brazzaville, om man inte från kinesiskt håll varvat konkreta ekonomiska insatser med starkt ideologisk påverkan! Erfarna religionshistoriker har påpekat hur vanskligt det är att beröva afrikanerna deras ursprungliga trossystem och livsmönster utan att erbjuda något nytt. För kommunisterna är det självklart vilket mönster som skall komma i stället. Från kristet håll önskar man givetvis inte tvinga på, men väl erbjuda den kristna livssynen. Jag tror faktiskt att det finns större gehör i vårt land i dag än för 10—15 år sedan för att missionen också på detta område gör betydelsefulla insatser. Afrika i dag kan inte längre betraktas som ett reservat för ursprungliga afrikanska tankegångar och ideologier. Också där sker en brottning mellan livsåskådningarna, där kristendom, islam, kommunism, ateism, andra trossystem eller brist på trossystem konfronteras med varandra. För statsmän som Kenneth Kaunda är det självklart att kristen tro hör hemma i dagens Afrika lika väl som i ett sekulariserat västerland. Samma resonemang gäller naturligtvis, mutatis mutandis, den ideologiska påverkan som kooperationen och fackföreningsrörelsen utövar i samband med sina insatser i u-länderna. Låt mig till sist, herr talman, i korthet ge några synpunkter på kyrkan och befrielserörelsen. Den rhodesianske frihetsledaren Sithole berättar i sin bok ”Ge oss vårt Afrika” om hur en afrikan kommenterade kolonialismen och missionen med följande ord: ”När européerna tog vårt land, stred vi mot dem med våra spjut, men de besegrade oss efter som de hade bättre vapen. Och så grundades en kolonialmakt helt mot vår önskan. Men se, missionären kom i tid och lade krut under kolonialismen. Bibeln uträttar nu vad vi inte kunde göra med våra spjut.” Ingen tvekan kan råda om att den moderna afrikanska nationalismen är starkt underbyggd med kristna principer. Trots vissa markanta undantag — framför allt boerkyrkorna i Sydafrika — kan man säga att missionen påskyndat frigörelseprocessen i Afrika på samma sätt som den i dag gör i Latinamerika. I de länder där de koloniala regimerna dröjer sig kvar och där förtrycket växer har ofta motståndsrörelserna en stark anknytning till kyrkorna. Det gäller Angola och Mocambique precis som Rhodesia. Det är därför inte så underligt att man från missionens sida med stark sympati ser på dessa motståndsoch befrielserörelser och välkomnar det stöd som man från svensk sida kan ge åt dem. I den arbetsgrupp som till folkpartiets landsmöte 1969 föreslog uttalanden om stöd till motståndsrörelserna fanns också representanter för mis sionen. För mig var det även naturligt att motionera om ett vidgat stöd till motståndsrörelserna främst i södra Afrika. Också det är till sist en fråga om solidaritet med de afrikanska kyrkornas strävan efter självständighet och frigörelse för sig själva och sina nationer, men tillika en fråga om solidaritet med värden som från första början varit självklara för missionen: frihet, rättvisa, demokrati, vaktslående om de mänskliga rättigheterna.

Herr talman! Utrikesministern kommenterade ett uttalande i Aftonbladet som jag läste upp, där man hoppades att utrikesministern skulle strunta i vad riksdagen säger på denna punkt, med att konstitutionsutskottet ju hade möjlighet att granska regeringens åtgärder. Jag hoppas att det inte var en antydan om att konstitutionsutskottet kommer att behöva företa en speciell granskning. Det var väldigt intressant att i förväg fundera på vad utrikesministern egentligen skulle säga om statsutskottets skrivning. Han valde den för ett statsråd i den här situationen naturligaste och lättaste utvägen att säga: Det är ungefär så jag själv har tänkt. En gång sade herr Nilsson till och med att han undrade om han inte just hade sagt det som statsutskottet skrivit. Jag kan förstå honom. För en person som även i delikata spörsmål talar så på stundens inspiration är det svårt att ibland komma ihåg vad man har sagt. Det är möjligt att herr Nilsson sagt det som nu är gemensamt för honom och statsutskottet. Jag betvivlar inte det. Det var bra att utrikesministern strök under vad statsutskottet skrivit, att den svenska biståndspolitikens målsättning kan uppnås i länder med olika politiska och ekonomiska system. Sedan ett par ord om Jacksonrapporten. Herr Nilsson sade att man måste vara optimistisk, att man måste tro på att det går att få en bättre samordning och effektivisering. Hur snabbt visste han inte, och det vet inte jag heller, men det blir snart ett ECOSOC möte där man bl.a. skall behandla detta. Min förhoppning är att den svenska regeringen som förberedelse verkligen skall försöka få ett mera intimt samarbete mellan de länder som förstår betydelsen av att driva dessa saker. Det vore väldigt bra om man mer eller mindre klart uttalat fick en påtryckningsgrupp i detta sammanhang. Det kommer att behövas. När utrikesministern säger att han inte vet hur lång tid detta kommer att ta, ligger däri en misstanke om att det kanske kommer att dröja, framför allt om man inte har några möjligheter att driva på ärendet. I Jacksonrapporten räknas upp en rad saker som kan lägga hinder i vägen vid genomförandet. Jag vill nämna några. Chefstjänstemän som nu har ett fredat område kan vända sig emot en samordning. En del fackorgan, som nu är oberoende, blir mer beroende om en samordning skall ske. Det tilläggs också i rapporten att det finns ministrar i givarländerna som vill driva sina egna fackintressen och som inte vill låta sig samordnas. Den punkten lämnar jag utan kommentar. Beträffande nödvändigheten av industrialisering av u-länderna verkade det som om vi även på denna punkt nu är relativt överens. Herr Nilsson uttalade sig mycket positivt för detta. Det är nog ganska svårt att ha någon annan mening. När vi själva får besvärligheter i en landsända talar vi om lokaliseringspolitik eller, som det nu heter, regionalpolitik. Det är i regel detsamma som industrialisering. fande privata investeringar i u-länderna att frågan är om inte de egentligen, om man räknar dollar för dollar, är effektivare än offentliga verksamhetsformer just därför att man måste räkna på att få tillbaka vad man sätter in. Jag vill tillägga att detta inte innebär att man inte skall ha andra synpunkter än att få tillbaka dollar för dollar när man gör insatser, men uppenbart är att det finns de som anser att det är effektivt. Det är redan nu effektivt, men det skulle kunna bli det i högre grad om vi fick de internationella regler för privata investeringar som jag efterlyste i mitt anförande. På denna punkt uppfattade jag inte att utrikesministern gav något svar. Är den svenska regeringen villig att medverka till just dessa internationella regler? Det kanske var ett förbiseende av utrikesministern eller att jag inte hörde upp. Beträffande investeringsgarantierna är läget detta att regeringen, med stöd enbart av SSU som remissinstans, drev igenom att svenska staten kunde medverka till investeringsgarantier bara för huvudmottagarländerna. Men när vi nu slopar begreppet huvudmottagarländer, hur i all sin dar kan man då ha kvar begränsningen att investeringsgarantierna bara skall gälla den grupp av länder som vi inte har någon beteckning på? Vi skall ju också börja ägna oss åt andra länder. Det vore väldigt intressant att få ett svar från regeringen om den saken. Utrikesministern slutade med att säga att vi endast genom att avstå en del av vår standardhöjning kan öka u-hjälpen. Jag instämmer däri. En fördubbling av den svenska u-hjälpen i dag skulle innebära att svenska folket under fem till sex veckor låter bli att höja sin standard — inte skära ned sin standard; mer är det inte. Jag tror ändå inte att det går att göra detta i ett slag, men låt oss tala om standardhöjningen i de riktiga sammanhangen!

Herr talman! Utrikesministern startade inte riktigt det gräl som jag nästan hade trott att han skulle göra, och jag skall inte anmärka på det. Jag hade faktiskt litet svårt att avgöra om de brösttoner som hördes härifrån — välljudande brösttoner skulle jag vilja säga — var anlagda av en cyniker eller av en tenor; men det spelar som sagt ingen större roll. Jag vill gärna instämma med utrikesministern när han påpekar betydelsen av u-ländernas sysselsättning och de stora problem som den väldiga arbetslösheten utgör för dessa länder och när han säger att man i industrialiseringssammanhang måste lägga största vikt vid detta. Det är nödvändigt att vi, när vi diskuterar industrialiseringen i u-länderna, har aspekten om rationaliseringsgrad för ögonen. Vad u-länderna behöver är naturligtvis inte högrationaliserade kapitalkrävande industrier med elektronisk styrning o. s. v. utan industrier som för ett land som exempelvis Sverige måste framstå som omoderna på grund av deras stora behov av arbetskraft, alltså lågrationaliserade industrier. Jag tycker att det finns ett gott exempel på en sådan välanpassad etablering i Ernbergs läderfabrik i Tanzania, där man med stor framgång, såvitt jag vet, utnyttjar gammalmodiga men väl användbara maskiner till fördel som sagt för båda parter. Det är viktigt att lära u-länderna att det här inte är fråga om något sekunda utan tvärtom om en klok ekonomisk planering, om fabriker erbjuds som inte är moderna i ett utvecklat industriland. Vad gäller det bristande intresset för investeringsgarantier skulle jag vilja erinra om ett uttalande som generaldirektör Michanek gjorde inom DAC så sent som i mitten av december 1969, när han blev tillfrågad om anledningen till att vi begränsar våra investeringsgarantier till huvudmottagarländerna. Han sade då att systemet med svenska investeringsgarantier fortfarande var i en uppbyggnadsperiod och att reglerna för garantier endast fixerats sedan en kort tid. Det svenska systemet är inte särskilt enkelt, beroende på att man enligt riksdagens beslut ville betona de privata investeringarnas utvecklingseffekt sade han vidare. Det kan hända att det är dessa omständigheter som förklarar att det ännu inte har blivit tillräckligt intresse för investeringsgarantier.

Herr talman! När utrikesministern åberopade mig som den ensamme moderat som avvikit från det allmänna mönstret i utrikesdebatten och formulerade det så, att jag skulle ha gjort mig skyldig till en felbedömning som utrikesministern betecknade som betongsäker, så blev jag naturligtvis litet ledsen, eftersom jag inte hade någon replikrätt. Jag blev naturligtvis så mycket gladare när utrikesministern återkom och åberopade mitt namn — och nu för säkerhets skull har gjort det för andra gången — eftersom jag på det sättet fick replikrätt. Utrikesministern säger att han inte är tillräckligt god debattör för att övertyga mig om att jag har fel, och det instämmer jag naturligtvis i. Debattkonsten är säkerligen förstklassig hos utrikesminis tern, men det är kunskaper och fakta som erfordras, och av sådana låter jag mig övertygas. Ett tyckande av socialdemokratiskt märke den 1 maj tycker jag däremot inte — om jag nu skall tycka någonting — är mycket att bygga på. Jag skall be att få återkomma till uttrycket betongsäker felbedömning när det gäller — efter vad utrikesministern själv sade — Sydöstasien. Av vad skulle det vara en felbedömning? Kan det vara annat än i fråga om läge och utvecklingstendenser? Regeringen säger att den tar avstånd från USA:s inmarsch i Cambodja — det var utrikesministerns egna ord här i kammaren, och det har ju sagts tidigare, t.ex. i förstamajtalen. Finns det dock inte, om man försöker att göra en någorlunda opartisk bedömning, ett syfte med denna inmarsch, nämligen det att få slut på de anfall som från Cambodjas territorium riktas mot Sydvietnam? Har inte nordvietnameserna ändå haft hela ett och ett halvt år på sig att i Parisförhandlingar och på annat sätt få en fredlig uppgörelse till stånd? De kan, säger president Nixon även nu, sedan han beordrat de amerikanska trupperna att marschera in i Cambodja, få till stånd en fredlig uppgörelse, om de är beredda att acceptera förhandlingar om en sådan? Eftersom utrikesministern har strävat efter att nå goda och kanske litet intima kontakter med Nordvietnam, skulle inte utrikesministern kunna använda sitt inflytande för att försöka påverka Nordvietnam att ta ett steg så att man når fram till fred? Det är väl ändå en sak som alla önskar, om man får döma av vad som sägs.

Det går väl inte att komma ifrån att ett kommunistiskt övertagande var vad som höll på att ske när den amerikansk-sydvietnamesiska inmarschen kom. Utrikesministern säger att inmarschen är en felbedömning. Ja, det ger anledning till en ny fråga: Besitter utrikesdepartementet för oss andra okända informationer av ett slag som säger att USA kommer att kastas ut ur Cambodja? Erfarenheterna från Sydöstasien i Övrigt visar väl raka motsatsen. Om man går tillbaka några år i tiden, exempelvis till år 1965 när amerikanarna kom till Sydvietnam och jämför med nu, står det väl klart att utvecklingen har vänt i varje fall inom det cirka 175 000 km? stora område som Sydvietnam omfattar. Är det nu så säkert att inte utvecklingen i Cambodja kan komma att gå i samma riktning, även om ingen i dag kan bedöma hur lång tid det kommer att ta? Kanske är det fel när man i USA säger att det hela är slut inom åtta veckor; det förefaller vara ett förfluget uttalande av någon i icke ansvarig ställning. Men under alla förhållanden, utvecklingen hittills — och det är ju utvecklingstendenser som utrikesministern har antytt — talar i varje fall inte mot min uppfattning. Att den betongsäkert skulle vara en felbedömning har jag inte blivit övertygad om.

Herr talman! Kammarens debattregler gav mig möjlighet att både ge en replik på utrikesministerns svar på min interpellation och samtidigt göra ett försök att dra upp vissa principiella riktlinjer när de gäller samverkan mellan kyrkorna och SIDA. Mitt inlägg var alltså inte tänkt vare sig som polemik mot utrikesministern eller som kritik mot SIDA, utan det var faktiskt ett försök att föra ett principiellt resonemang. Det är möjligt att somt föll på hälleberget, men jag tröstar mig med att somt kanske ändå föll i god jord! Jag är inte helt okunnig om Vietnams religiösa — struktur. Men Kyrkornas Världsråd har ett mycket nära och gott samarbete med katolska kyrkan och dess hjälporganisationer, framför allt Caritas. Kyrkornas Världsråd är till och med så odogmatiskt i sitt hjälparbete att man mycket väl kan etablera samarbete även med buddister. Men vi är naturligtvis överens om att förutsättningen för alla svenska hjälpinsatser skall vara att de önskas av det vietnamesiska folket. Jag hoppas att vi inte skall ha en sådan dogmatisk inställning här hemma att vi inte utnyttjar de olika hjälpkanaler som står till buds. Jag anförde ett exempel på att en svensk hjälporganisation nu har uppgivit sig vara förhindrad att förmedla en viss del av det stöd som regeringen har kommit överens med Nordvietnam om. Då kan det vara bra att ha fler hjälpkanaler.
Herr talman! Utrikesministern verkade litet besviken över att jag inte använde hårda ord i min replik till honom för några minuter sedan. Det verkade nästan som om han kände det litet ovant och skulle vara mer hemtam i en miljö där man alltid tar till storsläggan. Det finns emellertid en del ämnesområden där det inte lämpar sig att ha storsläggan som vapen. Därför uttryckte jag mig ganska försiktigt. När man har skrivit ihop sig anser jag att man också skall stå för det. Det jag anförde om Aftonbladet och konstitutionsutskottet sades väl, hoppas jag, så att även utrikesministern skulle förstå att min kommentar inte behövde tas på alltför blodigt allvar. Men om utrikesministern anser att det är behövligt att konstitutionsutskottet granskar honom har säkerligen någon av dess ledamöter lyssnat till denna debatt så att detta går att ordna. Jag tog emellertid inte denna diskussion så mycket på allvar. Utrikesministern sade att Jacksonrapporten givetvis skall omsättas i verkligheten. Det tycker jag också. Om vi i dag också är överens om att detta kräver mycket tålmodiga insatser — det går verkligen inte på en gång — vore det naturligt att Sverige försökte vara med om att bilda det som jag kallade en påtryckningsgrupp för detta syfte. Vi vet ändå att sådana saker spelar en viss roll, framför allt i FN-sammanhang, där det är mycket svårt att få bukt med gamla fördomar och prestige när nya former skall skapas för en effektivisering. Jag lovar att jag skall söka se efter vad regeringen gör på denna punkt. Utrikesministern kommenterade min fråga varför investeringsgarantierna endast skall gå till de åtta huvudmottagarländerna, som vi nu har avskaffa" som begrepp. Han sade att biståndet går till halva delen av befolkningen i u-länderna. — Med statistik kan man bevisa precis allting. Det förhållandet att hälften av befolkningen i u-länderna kan inräknas beror bl.a. på att Indien och Pakistan finns med bland dessa åtta länder. Men, herr utrikesminister, det är på det sättet att dessa åtta länder inte ens utgör tio procent av alla de u-länder som finns. Jag tror inte att Sverige skall ge sig in på att investera i alla uländer. Svenska företag har, enligt min mening, inte förutsättningar för detta. Men låt oss ändå vara överens om att svensk industri redan nu har gjort investeringar i många fler u-länder än de åtta. Varför försöker utrikesministern då smita ifrån ett rejält svar? Avskaffar vi begreppet huvudmottagarländer när det gäller biståndet måste vi göra det också beträffande investeringsgarantierna, om man skall ha något krav på logiskt handlande i politiken.

Herr talman! Jag vet inte vad utrikesministern avsåg med sin antydan i slutet av sitt förra anförande om egendomliga uttalanden från moderata samlingspartiets sida rörande den sydöstasiatiska krisen. Om han avsåg de uttalanden som i utomordentligt förvrängt skick har gått genom den svenska pressen såsom fällda av Yngve Holmberg, vill jag bara uppmana utrikesministern att ta upp den saken till diskussion i den kammare där Yngve Holmberg sitter.

Herr talman! Jag har vid flera tidigare tillfällen riktat anmärkningar mot utrikesledningen för att den inte skaffar sig korrekta informationer och vederhäftiga kunskaper om situationen i Vietnamområdet. Jag vidhåller detta, och det som utrikesministern säger bestyrker min uppfattning. Jag skall visa det. Utrikesministern säger att slutsatsen av mitt resonemang skulle vara att jag menar, att man med aktionen i Cam bodja kommer närmare fred. Nej, herr utrikesminister, det var inte innebörden i mina ord. Innebörden var att man genom aktionen skyddar Sydvietnams territorium mot de anfall som riktas från cambodjanskt territorium mot Sydvietnam. I hela aktionen i Sydvietnam har det, som jag kan bedöma det, gällt att behärska landet och successivt skydda befolkningen mot terroraktioner, som är det farligaste och hemskaste vapen som tillgrips i denna kamp. Jag tror inte man kan bilda sig en riktigt säker uppfattning om saken från vår horisont. Man är tvungen att göra det på platsen. Då förstår man det bättre. I någon liten skala skulle man kanske kunna få en bild av det genom att se på vad som händer när dessa ”små” grupper här i Stockholm gör anfall emot t.ex. USA:s kulturcentrum, Sydvietnam-kontoret, mot amerikanska ambassadören som skulle hälsa på statsrådet Wickman för något år sedan. Där anfaller man ännu med relativt oskyldiga ting som ruttna ägg och stenar — de senare för visso farligare. Men anta att man sätter det i system att använda sprängämnen, raketer och skjutvapen! Det är en sådan i stor skala och med militärt stöd bedriven verksamhet som man måste skydda sig från, och det är för detta man måste använda militär. Det har man gjort i Sydvietnam, och det är det man kommer att göra om man har framgång i Cambodja. Utrikesministern talar om en politisk bedömning som någonting han gör och som inte jag skulle göra. Men jag tror att en politisk bedömning som inte tillika bygger på ett militärt avgörande inte är en realitet. De båda sakerna hänger ihop, i någon form i varje fall.

Herr talman! Vi lever i en tid då tekniken och utvecklingen rusar i väg i en allt snabbare takt, i ett alltmer accelererande tempo. Vi har nått bländande resultat tekniskt och vetenskapligt — ett stort antal exempel kan nämnas. Det räcker att peka på de rymdraketer som korsar varandra i rymden. Dessa raketer speglar på något sätt människans kunnande, människans fantasi, kraft och förmåga, människans rikedom. Men på samma gång, herr talman, kan man i raketens spegelbild se vår jords primitiva fattigdom. Vi kan i raketens spegelbild tydligt uppfatta människors oförmåga att nå fred och förståelse länder och folk emellan. Vi får inte använda vår förmåga och våra resurser till att ständigt öka klyftan mellan rika och fattiga. När vi trots växande biståndsinsatser ser hur klyftan mellan industriländer och utvecklingsländer bara ökar då får ord som jämlikhet en litet torr smak i munnen. Ordet jämlikhet får på något sätt en ihålig klang. När man nu ser de enorma behoven av biståndsinsatser får man lätt också en känsla av vanmakt, men denna vanmakt får inte på något sätt verka förlamande. Vi skall aldrig någon gång förringa vår insats — den insats som har riktmärket att nå solidaritet över gränserna, den insats som präglas av att vilja. Sådana insatser når allra längst. 1968 antog riksdagen planen för det svenska utvecklingsbiståndets utbyggnad, vilken bl.a. innebar att enprocentsmålet genom successiva anslagsstegringar skulle vara uppnått senast under budgetåret 1974/75. Många tycker att detta enprocentsprogram är ett ambitiöst biståndsprogram, men vi skall fördenskull inte bortse från möjligheterna att öka ambitionsgraden. När enprocentsprogrammet antogs underströks från riksdagens sida att detta skulle vara en minimimålsättning och att man borde eftersträva en snabbare ökningstakt om det allmänna budgetläget tillät det. När det gäller att närmare pröva förutsättningarna för det tidigare uppnåendet av enprocentsmålet, om vars önskvärdhet principiell enighet råder, finner vi reservanter det angeläget att Kungl. Maj:t tar initiativ till överläggningar mellan riksdagspartierna. Då kan man bl.a. få en medveten planering för att skapa de statsfinansiella och samhällsekonomiska förutsättningar som är nödvändiga härför. Riksdagen fattade också år 1968 ett beslut rörande de stora linjerna för den utformning och inriktning som den svenska biståndspolitiken skulle ha under de närmaste åren. Detta bör inte hindra att en parlamentarisk beredning tillsättes. En sådan beredning kan fylla en uppgift när det gäller att arbeta vidare med planeringen och den långsiktiga utvecklingen av det växande svenska biståndet. Det finns stora uppgifter när det gäller att följa upp vunna erfarenheter. Det finns samordnande uppgifter genom näringslivets, missionens och enskilda organisationers engagemang. Det finns kommande uppgifter för den svenska handelspolitiken om den utformas på ett sådant sätt att den inriktar sig på att uppnå ett utvidgat handelssamarbete med utvecklingsländerna.

Länderbegränsningen kan vara den främsta orsaken till att någon ansökan ännu inte ingetts till exportkreditnämnden. Vi anser att reglerna för det svenska investeringsgarantisystemet bör ändras så att det i princip skall kunna gälla för utvecklingsfrämjande investeringar i alla de länder som definitionsmässigt är att betrakta som u-länder. Vi måste ha klart för oss att den ökade ekonomiska satsningen på bistånd till utvecklingsländerna förutsätter även en ökad personell insats. Vi kan inte i det avseendet köpa oss fria. Bistånd i form av kapital är bara en del av vad utvecklingsländerna behöver. Det finns många i vårt land som har en sådan yrkesutbildning och yrkeserfarenhet som man från många u-länders sida i högsta grad efterfrågar. Möjligheterna för dessa att i utvecklingsländerna förmedla sin kunskap och erfarenhet måste i möjligaste mån underlättas. Det är i detta sammanhang enligt min mening nödvändigt att vår utbildning här hemma inriktas med tanke på detta. En internationalisering av utbildningen är nödvändig också av andra skäl. En ökad satsning på bistånd till u-länder kräver ökad kunskap om u-ländernas situation. I det sammanhanget är det viktigt att kunskapen om och förståelsen för främmande kulturer får en mer framträdande plats. Det talas ibland om att det i den svenska folkopinionen inte finns tillräckligt stöd för alltför kraftigt utökat bistånd till utvecklingsländerna. Mot bakgrund av den världsbild jag inledningsvis tecknade är det då så mycket större skäl att satsa på information om u-ländernas problem. I vissa sammanhang har diskuterats lämpligheten av att den svenska u-landsinformationen har koncentrerats till SIDA. Man menar att SIDA i alltför stor utsträckning måste tala i egen sak. Ur den synpunkten är det värdefullt att konstatera att SIDA i så stor utsträckning kanaliserar medel till information som bedrivs av organisationer och sammanslutningar. Jag tror personligen att informationen om utvecklingsländerna tjänar på att kanaliseras på olika vägar. Avslutningsvis vill jag understryka att en grundläggande idé i vårt utvecklingsbistånd bör vara att inte dra upp ideologiska och geografiska gränser. Vi skall inte glömma att lidande, svält och krigshandlingar drabbar människorna lika hårt, oavsett vilken regim som råder. Jag vill också, herr talman, uttrycka min beundran för alla de SIDA-arbetare och övriga som inom det svenska utvecklingsbiståndets ram gör mycket goda och ibland berömvärda insatser, ofta under mycket svåra förhållanden. Alla dessa gör att vårt bistånd inte bara blir ett bidrag, utan att vi når ett meningsfullt utvecklingssamarbete. Herr talman! Jag vill beträffande statsutskottets utlåtande nr 84 nu yrka bifall till reservationen vid punkten 1. Beträffande det särskilda yttrandet från mittenpartierna till statsutskottets utlåtande nr 85 vill jag stödja innehållet i herr Dahléns inlägg, och i fråga om utrikesutskottet utlåtande nr 9 kommer jag, herr talman, att yrka bifall till utskottets hemställan.